Herr talman! Eftersom jag räknar med att under debatten om den reformerade lärarutbildningen inte behöva polemisera så särdeles mycket mot kammarens ärade opponenter har jag valt att inleda denna debatt och därmed få tillfälle att kanske rätta några missförstånd — som inte har uppstått i utskottet utan i den debatt som förts utanför väggarna till detta hus. »De under senare år beslutade genomgripande reformerna av den obligatoriska skolan och av de gymnasiala skolorna ställer nya krav på lärarutbildningen. Reformerna påverkar lärarutbildningen både kvantitativt och kvalitativt. Den förlängda skolplikten och expansionen av gymnasiestadiets skolor medför sålunda ett starkt ökat lärarbehov. Skolans mål och innehåll har förändrats bl.a. genom att nya ämnen och nytt lärostoff tillkommit. Undervisningens utformning har ändrat karaktär bl.a. genom att självständigare och friare arbetsformer betonas starkare, grupparbete tillämpas i ökad utsträckning och samverkan mellan ämnen och lärare ges större vikt. Den ämnesteoretiska utbildningen likaväl som den praktiskpedagogiska måste anpassas till de nya förhållandena.» Med dessa ord inledes propositionen angående reformerad lärarutbildning. Det är bakgrunden till arbetet på detta avsnitt. Det blev lärarutbildningssakkunniga som fick i uppdrag att lägga fram ett förslag om den reformerade lärarutbildningen, och det är på utredningens förslag som propositionen grundats. Man har nu kritiserat att propositionen inte innehåller något färdigt förslag. Jag vill då framhålla att i alla reformer, t.ex. grundskolereformen och reformen om de gymnasiala skolorna, måste propositionerna följas upp i ämbetsverken med ofta betydande utredningsoch planeringsarbete. Flertalet uppdrag till skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet i föreliggande fall har samma karaktär. Därjämte blir det på några få punkter, faktiskt egentligen bara i fråga om den ämnesteoretiska utbildningen av adjunkter, ett mer omfattande och principiellt utredningsarbete, bl.a. med hänsyn till de fasta studiegångarna. Vidare vill jag understryka att överarbetningen i ämbetsverken givetvis skall utnyttja — och bygga på — LUS” material, varför arbetets omfattning oftast kan reduceras kraftigt. Det material som lärarutbildningssakkunniga framlagt är i regel mycket bra och kan utan allvarliga svårigheter anpassas till ändrade förhållanden. Jag vill understryka detta, herr talman, om någon till äventyrs tror att propositionen inte har byggt på de många väsentliga tankar och utredningar som lärarutbildningssakkunniga presterat. Propositionens förslag syftar först och främst till att initiera ett genompripande pedagogiskt reformarbete på lärarutbildningens område, Grundtankarna i detta hänseende har accepterats i den diskussion som föregick propositionen, och utskottsutlåtandet ger i allt väsentligt uttryck för denna enighet. De reservationsvis framförda alternativa skrivningarna innehåller på några punkter mindre ändringsförslag utan att därför, såvitt jag kunnat se, ifrågasätta principerna. Den mest uppmärksammade frågan torde vara vilka riktlinjer som skall gälla för universitetskanslersämbetets överarbetning av LUS” förslag till ämneslärarutbildning. Även i detta hänseende är det emellertid endast fråga om en detalj, nämligen vilka regler som skall gälla för studietidens längd. Jag vill redan inledningsvis framhålla att denna fråga enligt min uppfattning kommit att få alltför stort utrymme i debatten till förfång för mera konstruktiva och framåtsyftande uppslag. Det förefaller mig i själva verket, sedan jag tagit del av utskottets utlåtande och de därtill fogade reservationerna, oklart om det verkligen föreligger någon oenighet i sak och om inte debatten kommit att gälla frågan om den tekniska utformningen av den lämpliga pedagogiska lösningen av studietidsfrågan. Jag skall återkomma härtill. Jämsides med den pedagogiska förnyelsen av lärarutbildningen betonar propositionen den kvantitativa utbyggnaden. Jag skall inte ta upp tiden med att nu beröra lärarbristsituationen. Det kan vara tillräckligt att nämna att det verkar som om en ljusning inträtt när det gäller ämneslärarna och att vi i fråga om klasslärarutbildningen är i full gång med en mycket hård satsning — propositionen och utskottet föreslår detsamma. Jag vill också här stryka under att vi nu tycks ha blivit eniga om prognosernas osäkerhet i fråga om lärartillgång. Nödvändigheten att ta hänsyn till andra avnämare än skolan är i dag alldeles klar — det har inte alltid varit så. Vi vet att pedagogisk utbildning över huvud taget är värdefull och användbar på många områden. Detta gör att man numera i första hand bör utnyttja den utbildningskapacitet som kan framskaffas och inte stirra sig alltför blind på prognossiffror, som hittills alla har visat sig icke hålla. Därför har propositionen också föreslagit en intagningskapacitet, som är väsentligt högre än den LUS föreslog. Det gäller med andra ord, som jag sade, att utnyttja alla befintliga lärarutbildningsresurser. Enligt mitt sätt att se är det följaktligen omöjligt att nu lägga ned lärarutbildningsanstalter. I propositionen har jag understrukit behovet av en fortlöpande prognosverksamhet samt en elastisk utbildningsorganisation, som lätt och snabbt kan ställas om med hänsyn till de förändringar i intagningens omfattning som kan föranledas av nya informationer. Full enighet tycks råda om denna syn på de kvantitativa frågorna. I sitt utlåtande ansluter sig sålunda statsutskottet till vad jag anfört och betonar särskilt kravet på elasticitet i utbildningsorganisationen. Jag vill, herr talman, som sagt uttala min glädje över att utskottet enhälligt delat min syn på en så att säga skenbar överkapacitet i lärarutbildningen. Det har som sagt inte alltid varit på det sättet. Liksom i samband med tidigare reformer på utbildningsområdet har målsättningsfrågorna också i detta sammanhang tilldragit sig betydande uppmärksamhet. I några motioner framhålles sålunda att väsentliga mål är att de blivande lärarna blir medvetna om sin uppgift som fostrare och att de får en orientering om de grundläggande värderingar som innefattas i besluten om reformering av den obligatoriska skolan och av de gymnasiala skolorna. Som statsutskottet framhåller i sitt utlåtande ligger detta i linje med mitt uttalande i propositionen att lärarutbildningens mål måste fastställas med utgångspunkt i de nya skolformernas målsättning. Vid det fortsatta detaljarbetet med bestämmelser och anvisningar angående lärarutbildningen kommer detta givetvis att beaktas. När det gäller lärarutbildningens innehåll och utformning är det några punkter som jag vid detta tillfälle vill särskilt beröra. Den första är frågan om förutbildningen. Ställningstagandet i propositionen utgår från de grundläggande principer som vunnit riksdagens gillande i samband med skolbesluten under senare år. Jag har i propositionen jämförelsevis utförligt redovisat dessa principer och skall inte här upprepa dem. Det må räcka med att framhålla att grundtanken är att vi måste söka oss fram mot ett alltmer öppet utbildningsväsen, ett system inom vilket eleverna kan finna den utbildningsväg som passar dem bäst, så litet som möjligt hindrade av regler och spärrar. Min syn på dessa frågor har jag också givit uttryck för i direktiven till den s.k. kompetensutredningen. Denna utredning har att ta upp hela frågan om anknytningen mellan det gymnasiala och det s.k. postgymnasiala utbildningsväsendet. Vid praktiskt taget varje re form på utbildningsområdet aktualiseras emellertid kompetensfrågor som faller inom utredningens arbetsfält. När vi tar ställning till en sådan fråga måste vi därför agera så att vi inte lägger hinder i vägen för ett kommande mer genomgripande ställningstagande. För dagen är det klasslärarutbildningens anknytning nedåt som är aktuell. Hittills har denna utbildning funnits i två väsentligt olika former med avseende på förutbildning, nämligen utbildningsformer som bygger direkt på grundskolekompetens eller motsvarande och former som bygger på gymnasial utbildning. När vi nu reformerar denna utbildning och placerar den — bortsett från en kort övergångsperiod — helt på postgymnasial nivå måste den enligt principerna för anknytning nedåt byggas på vad jag i direktiven till kompetensutredningen kallat en gymnasial utbildning av inte alltför speciell karaktär, d.v.s. i dag gymnasium eller fackskola eller motsvarande utbildning. En mycket klar majoritet i utskottet har också anslutit sig till detta synsätt. Även de som avgivit reservation synes acceptera att det allmänna behörighetsvillkoret uttryckes på detta sätt. Reservanterna yrkar emellertid på vissa speciella behörighetskrav som, om de accepterades, skulle medföra uppenbara risker för att den grundläggande tanken inte skulle kunna förverkligas. Även sett från en mer begränsad kunskapsoch färdighetssynpunkt är det — och inte minst efter skolöverstyrelsens yttrande — fullt berättigat att acceptera fackskolan som behörighetsgrundande. Fackskoleutbildade som nått goda resultat är säkerligen lika lämpliga som gymnasieutbildade som varit mindre framgångsrika. Jag övergår så till den inledningsvis berörda frågan om utbildning av lärare i läroämnen för grundskolans högstadium och det gymnasiala stadiet. Det är ju också den fråga som helt dominerat den allmänna debatten i samband med propositionen. Beträffande den praktiskt-pedagogiska delens uppbyggnad har i allt väsentligt LUS” förslag accepterats i både remissyttrandena, propositionen och utskottsutlåtandet. Jag finner därför inte anledning att här gå närmare in på dessa frågor. När det gäller den ämnesteoretiska delen av utbildningen har diskussionen varit livligare. Detta förhållande avspeglar sig också i utskottets utlåtande, som på ett ingående och mycket klarläggande sätt belyser frågorna. I ett antal motioner har man tagit upp speciellt längden av den ämnesteoretiska utbildningen, och en reservation, som har sin utgångspunkt i motionerna, är fogad till utskottsutlåtandet. En närmare genomgång av de olika motionerna visar emellertid att det i stora och väsentliga delar råder enighet även om utformningen av den ämnesteoretiska utbildningen. Sålunda har man i motionerna liksom i utskottet anslutit sig till propositionens förslag att lärarutbildningslinjerna — i varje fall i den del de är förlagda till universitetens filosofiska fakulteter — inte blir spärrade utan att tillträdet till dem blir fritt i samma mening som tillträdet till universitetsutbildningen i övrigt. Att lärarutbildningslinjerna skall ha en fast inre organisation och att de måste ingå bland de fasta studiegångar varom riksdagen hösten 1965 fattade beslut är också alla eniga om. Det är därför klart att den slutliga utformningen inte kan isoleras från den inom universitetskanslersämbetet pågående utredningen om dessa studiegångar. Det synes vidare råda enighet om att en skarp uppdelning av adjunktskåren i två kategorier, den ena avsedd enbart för grundskolans högstadium, den andra för det gymnasiala stadiet, bör undvikas. För egen del har jag från dessa utgångspunkter kommit till slutsatsen att omfånget av adjunktsutbildningen bör vara detsamma oberoende av vilket stadium den studerande siktar till i sin framtida lärarverksamhet. Givetvis behöver inte detta innebära att utbildningen för de båda stadierna blir identisk. Högstadiet kräver större bredd, normalt utbildning i tre ämnen, medan det på det gymnasiala stadiet kan räcka med två. Att omfånget av utbildningen skall vara lika leder också till att utbildningstiden blir densamma. I sistnämnda avseende avviker propositionen från LUS” förslag. En annan skiljaktighet är det starka understrykandet i propositionen av elasticitet i utbildningsgången, vilket innebär att man i väsentligt högre grad än vad som skulle ha blivit följden av utredningsförslaget tillmötesgår individuella olikheter och önskemål. Den enskilde studeranden måste bl.a. ha möjlighet att, om han eller hon så vill och kan, skaffa sig en mer omfattande utbildning än vad som utgör minimikravet för behörighet till adjunktstjänst. Jag understryker också i propositionen att möjlighet måste finnas till en viss tids ytterligare studier för att bredda, d. v. s. ta fler ämnen, fördjupa, för att ta högre betyg, eller där särskilda omständigheter föreligger, avsluta utbildningen. När jag nu kommer in på frågan om utbildningstidens längd vill jag därför understryka, att vad jag talar om är längden av utbildningen — det gäller ju fasta studiegångar — för vad som skulle kunna kallas minimikompetens. LUS” förslag innebar som bekant en klyvning av adjunktskåren i två kategorier med olika utbildningstider, nämligen en för grundskolans högstadium med i huvudsak tre års ämnesteoretisk utbildning och en för det överliggande stadiet med fyra års dylik utbildning.

Det krävs — som jag redan framhållit — att man i väsentligt högre grad tar hänsyn till och respekterar olikheterna mellan enskilda studerande. Nu gällande bestämmelser angående studietiden har också utformats under beaktande härav. Dessa så kallade normalstudietidsbestämmelser, som jag vid flera tillfällen redovisat här i riksdagen, berörs översiktligt också i utskottets utlåtande. De innebär bl.a. att undervisning och kursfordringar skall vara avpassade så att två tredjedelar av de studerande normalt skall kunna genomföra studierna för ett betyg i anslutning till undervisningsterminen. I praktiken betyder detta att undervisningen för t.ex. fil. mag.-examen organiseras så att de studerande följer undervisningen i varje fall under sex terminer. Åtskilliga blir färdiga med sina examina på samma tid, medan åter andra behöver en längre studietid — ibland väsentligt längre. Skillnaden mellan faktisk studietid och normalstudietid tillåtes sålunda variera betydligt, och den faktiska studietiden kommer för många studenter att ligga över normalstudietiden. Denna elasticitet i systemet är enligt min mening nödvändig att behålla också i framtiden för att inom rimliga gränser ge varje studerande möjlighet att oberoende av varierande förutsättningar lägga den grund, på vilken den kommande lärarverksamheten skall vila. Det är på denna punkt som man i den allmänna debatten tydligen inte alls har förstått propositionens innebörd utan låst sig fast vid en uppfattning att jag har föreslagit tre års utbildning — punkt och slut! Med anledning av vad reservanterna i utskottet anfört på denna punkt vill jag framhålla att även de när de avvisar propositionens förslag synes grunda sina ställningstaganden på en missuppfattning. Reservanterna anför nämligen att de inte kan ansluta sig till departementschefens uppfattning, att en lärarledd studietid av tre år kan anses tillräcklig för uppnående av fullgod kompetens för adjunktstjänst på gymnasiet. Jag har emellertid inte uttalat en dylik uppfattning. Tvärtom förutsätter jag att de fasta studiegångarna blir så utformade, att den som får använda en längre tid än normalstudietiden, d. v. s. mer än tre år, om han eller hon så behöver, också får undervisning och handledning i rimlig omfattning under den ytterligare tid som krävs för att avsluta utbildningen. Dessutom är det fråga om lärarledd undervisning. Den tid som går åt för att så att säga läsa in kurser kan också komma att ligga utanför denna lärarledda tid. Det system som jag har föreslagit i propositionen ansluter mycket närmare till nuvarande förhållanden än vad lärarutbildningssakkunnigas och kanske även reservanternas gör. Det framgår enligt min mening klart av både utskottsutlåtandet och av vad jag här anfört att frågan om studietidens längd i ämneslärarutbildningen i hög grad är av pedagogisk och teknisk natur. Kortfattat uttryckt kan man säga att spörsmålet är om vi kan gå in för en för alla, oberoende av förutsättningar, intressen och behov, enhetlig studietid, eller om vi skall ge dem som vill och har förutsättningar härför möjlighet att på kortare tid genomföra sina studier och samtidigt tillmötesgå dem som behöver längre tid för att avsluta utbildningen. Propositionen går utan tvekan på den senare linjen. Den tekniska utformningen av en lösning efter dessa riktlinjer inom ramen för ett sys tem med fasta studiegångar fordrar emellertid ytterligare överväganden. För dagen borde vi dock kunna bli eniga om grundprincipen. Som jag inledningsvis anfört har också enligt min mening hela frågan om utbildningstidens längd fått alltför stora proportioner. Jag har, herr talman, velat ta upp i första hand dessa två frågor, utbildningstidens längd och förkunskaperna för utbildning av klasslärare. Sedan vill jag på en ytterligare punkt bara säga att utskottet verkligen har tolkat mitt uttalande om femdagarsveckan riktigt. I propositionen återger jag helt enkelt en av de organisatoriska förutsättningarna för höstens löneförhandlingar och ingenting annat. Herr talman! Till sist vill jag bara understryka vikten av att lärarutbildningen utformas så att den kan spela en central roll i den fortgående skolreformen. Att säkerställa denna utbildning blir ett instrument för främjande av skolans dynamiska utveckling, och det är en av de viktigaste uppgifterna i det fortsatta detaljarbetet med lärarutbildningsreformen. Jag vill då särskilt betona lärarhögskoleorganisationens uppgift i det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet.

Herr talman! Vi har här i vårt land under en lång följd av år fått vänja oss vid att det finns en rad s.k. bristområden, och många av dem har tett sig mycket allvarliga. En del av dem har sina allvarligaste konsekvenser i nuet — t.ex. vårdyrkeskrisen — under det att andra får verkningar som kan sträcka sig långt in i framtiden. Till den senare typen av brister hör utan tvekan lärarbristen. Det är egentligen kusligt att tänka sig hur mycket många barn och ungdomar i vårt land av denna orsak gått miste om under sin skoltid. Men bilden innehåller inte bara negativa sidor, Jag vill gärna på en gång sä ga att vi har anledning att känna stor tacksamhet mot alla de personer, som under denna långa tid av brist på lärare utan att ha någon egentlig lärarutbildning har tjänstgjort vid våra skolor. Man kan säga att de har räddat situationen. Vi vet också att de nu befinner sig i eller känner sig vara försatta i en brydsam situation med tanke på sin framtid. Många av dem har skött sina jobb på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt trots sin bristande utbildning. När 1966 års riksdag med anledning av motionsyrkanden uttalade att de borde få tillgång till någon för dem anpassad lärarutbildning tror jag att vi var ganska eniga om det berättigade häri. Enligt propositionen har Sö fått i uppdrag att verkställa en utredning av denna fråga. Jag hoppas att den snart skall leda till resultat och att vi får en utbildning som är avpassad för dessa tjänsteinnehavares situation och krav men som samtidigt inte innebär någon genväg till lärartjänst. Det är naturligt att vi i det bristläge, vari vi under så många år befunnit oss, med stort intresse motsåg den bebådade propositionen om reformerad lärarutbildning. Tyvärr har propositionen i en rad avseenden visat sig vara ofullgången. Den bjuder riksdagen att i många viktiga frågor mera i princip fatta beslut och lita på kommande utredningar. Jag vill i det sammanhanget gärna säga att det är ganska otrevligt att riksdagen på det sättet riskerar att binda sig genom beslut vilkas konsekvenser vi inte har möjlighet att överblicka. I högerpartiets motioner 1:695 och II: 863 har vi i inledningen gjort en katalog över den ofullbordades brister. Trots allt har dock ingen yrkat avslag på propositionen. Det visar klart hur stort riksdagen bedömer behovet vara av ökade resurser för lärarutbildningen. Jag vet att flera talare kommer att uppträda i denna debatt, och jag skall inte beta av hela fältet. Jag skulle dock gärna vilja nämna en del grundläggande synpunkter på några av de avsnitt i propositionen som vi reservanter funnit anledning att kritisera. Herr Edenmans tio år som ecklesiastikminister präglas framför allt av en mycket stor breddning av undervisning och utbildning. I första hand har det varit fråga om kvantitativa insatser och laddade s.k. satsningar. I stort har vi varit eniga därom, sannolikt därför att det bedöms som politiskt och realistiskt nödvändigt att bredda undervisningen. Man kan inte förneka att det intryck som allmänheten fått av det stora reformarbetet varit kvantitetsbetonat och i mycket präglats av den progressiva kraften och den sjudande effektiviteten just på den kvantitativa sidan. Det är självklart att lärarbristen — som jag inledningsvis talade något om — men också lokalbekymren, som varit mycket stora praktiskt taget överallt, är följdföreteelser till denna starka kvantitativa satsning. Dock har man hankat sig fram i skoldistrikten. Det beror naturligtvis på förtjänstfulla insatser av skolstyrelser, skolledare och lärare, som klarat sig med provisorier och gjort det bästa möjliga av situationen. Att det gått relativt hyggligt kanske också beror på att man hoppats att bättre villkor för skolan snart skulle inträda. Som jag ser det är det primära av dessa villkor att undervisningen inte bara skall satsa på mängd utan också bygga på innehåll, att eleverna skall bjudas en allt högre kvalitet. Man har anledning fråga sig: Fyller förslagen i proposition nr 4 de kvalitetskrav, som vi i dag har skäl att ställa på lärarutbildningen? Jag vill gärna erkänna att propositionen har många förtjänster, att vi inte har några invändningar mot dimensioneringen av lärarutbildningen och att vi uppskattar att ecklesiastikministern satsat hårdare på denna än lärarutbild ningssakkunniga föreslog på grundval av sina prognoser. Ecklesiastikministern har också i stort sett anledning att vara nöjd med statsutskottets utlåtande men även med reservationerna. De syftar ju liksom propositionen bara till att förbättra situationen. I vissa viktiga avsnitt uppfyller propositionen emellertid inte de kvalitetskrav, som vi i dag måste ställa på lärarutbildningen. Ecklesiastikministern har alldeles nyss berört ett par av de avsnitt, som vi i reservationer har yrkat ändringar i. Det ena gäller förutbildningen för klasslärarutbildningen. Lärarutbildningssakkunniga menade att genomgånget gymnasium skulle krävas, propositionen anser fackskola tillräcklig. Jag har inte funnit ecklesiastikministerns argumentering för fackskola som förutbildning för klasslärarutbildningen övertygande. Då och då har det skymtat fram i debatten att man valt fackskolealternativet för att styra dit en stor grupp studerande, som liksom skulle bidra till att ge fackskolan innehåll, göra den mera attraktiv och ge den mera status. Jag har inte kunnat acceptera sådana biavsikter. Jag hörde för en tid sedan en framstående skolman, tillhörande samma parti som ecklesiastikministern, säga att han för sin del inte ville medverka till att lärarutbildningen skulle bli den ambulans som räddade fackskolan. För en gångs skull var han och jag fullt eniga. I reservation nr 1 har nu yrkats att kunskapsnivån i för klasslärarutbildningen relevanta ämnen skall överensstämma med gymnasiets studieplan. Ecklesiastikministern säger att vad som föreslås i reservationen inte skiljer sig mycket från propositionens förslag; det är bara den skillnaden att det s.k. speciella behörighetskravet har lagts på gymnasiets nivå i stället för på fackskolans. Men det finns en annan viktig skillnad också. Till skillnad mot vad ecklesiastikministern anför i propositionen har vi i reservationen specificerat de s.k. speciella behörighetskraven. Under utskottsbehandlingen har väl ingen fått riktigt klart för sig vad ecklesiastikministern menar med »speciella behörighetskrav» — det tillhör dessa oklara punkter som vi funnit det nödvändigt att kräva ett mera specificerat klarläggande av. Enligt min mening är det ganska ointressant i vilken skolform de kunskaper förvärvas som berättigar till inträde vid en eller annan yrkesutbildningsanstalt. Om en blivande elev i klasslärarutbildningen har gått i gymnasium eller i fackskola, i grundskola eller i sexårig folkskola, läst hemma eller studerat på något annat sätt spelar liten roll; huvudsaken är att han kan dokumentera att han har en kunskapsnivå i för klasslärarutbildningen relevanta ämnen som enligt reservanternas mening bör överensstämma med gymnasiets studieplan. Detta är vad vi anser bör vara ett minimum för en framgångsrik klasslärarutbildning, och liksom hittills 9 av 10 folkskollärare kommit från gymnasium lär det väl bli så i fortsättningen också. Även i ett annat avseende har ecklesiastikministern — statsrådet talade alldeles nyss om det från talarstolen — avvikit från lärarutbildningssakkunnigas förslag. Det gäller frågan om utbildningen av adjunkter för gymnasietjänstgöring. Ecklesiastikministern säger att han inte vill klyva adjunktskåren, så att vi får en adjunktskår för högstadiet och en annan för gymnasiet. Både i dag och under de senaste veckorna har mycket diskuterats studietidens längd, vad som menas därmed och vilken betydelse man lägger in i de olika begreppen.

Men det är inte detsamma — det har ecklesiastikministern sagt — som den verkliga studietiden eller den normala studietiden, eftersom efter den lärarledda terminens undervisning ofta följer — men inte i alla fall — ett behov av en viss inläsningstid. Ecklesiastikministern talar nu om en minimitid av sex terminer för adjunkt både på högstadiet och på gymnasiet. Medan högstadieadjunkten skall ha större bredd i sin utbildning och ha tre ämnen, där han då t.ex. kan ha 2+2+2 betyg, så skall gymnasieadjunkten ha fördjupad utbildning i minst ett ämne. Han kan alltså inom ramen för sex terminer ha kombinationen 3 +2+1 betyg och därmed vara behörig för adjunktstjänst på gymnasiet. I detta krav på fördjupning i ett ämne ligger att man bedömer behovet av fördjupning på gymnasienivån såsom en realitet, och detta vill jag gärna instämma i. Men jag kan inte förstå att man kan nöja sig med detta i ett ämne. Man måste väl i all rimlighets namn ha denna fördjupning i de båda eller kanske i alla de tre ämnen vari undervisning på gymnasiet skall meddelas.

Jag tror att det är en ganska viktig sak i sammanhanget för att garantera högstadiet adjunkter, så att inte överströmningen till gymnasieadjunktstjänster med kompetens i två ämnen blir oproportionerligt stor. Kravet på en fördjupning i de ämnen vari undervisning skall meddelas på gymnasiet förefaller oss reservanter mycket naturligt. På ju högre stadium undervisning bedrives desto större är behovet av möjlighet för läraren att göra undervisningen intresseväckande genom att kunna dra paralleller och exemplifiera samband vid sidan om och över den normala kursen. Det är också nödvändigare på gymnasienivån än annorstädes att läraren har en väl utvecklad förmåga att följa litteraturen i sitt ämne och kunna hålla sig ajour med dess utveckling. Erfarenheten säger oss att det klarar man inte så bra med minimikunskaper. En viktig effekt av fördjupningen är ju att den är ägnad att ge mersmak. I reservation nr 4 har med anledning av detta resonemang statsutskottets samtliga borgerliga ledamöter krävt, att man i den fortsatta utredning angående lärarutbildningen som förutsättes i propositionen bör utgå från en lärarledd studietid på fyra år för dem som avser att förvärva behörighet för tjänst på gymnasiestadiet. I andra reservationer till statsutskotteis utlåtande nr 51 har jag tillsammans med andra reservanter yrkat på ytterligare ändringar i Kungl. Maj:ts förslag. Det gäller för det första utbildningstidens längd för lågstadielärare, för det andra det alternativa ledigförklarandet av lektorsoch adjunktstjänster och för det tredje den utredning som i centerpartimotionen begärs rörande den där förordade ämnesteoretiska utbildningen för adjunktstjänst. Jag skall avstå från att argumentera för och kommentera dessa reservationsyrkanden, eftersom jag vet att talare efter mig kommer att gå in på dem mera i detalj. Jag ber emellertid att få yrka bifall till alla de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan. Jag skulle, herr talman, kunna sluta här, om inte reservationen nr 6 hade funnits. I den har fröken Olsson och herrar Arvidson och Blidfors yrkat att, som de säger, »till ”lärarhögskolor” omdöpta seminarier» på orter utan universitet eller universitetsfilialer skall betraktas som provisoriska. Vi har inte råd att i dag avstå från den utbildningskapacitet som dessa skolor ger — det har ecklesistikministern nyss upprepat här. Frågan är då, om vi med hänsyn till att det ligger ett visst värde 1 att klassläraroch ämneslärarutbildning har nära anknytning till akademisk och pedagogisk forskning skall klassificera dessa utbildningsanstalter som provisoriska, någonting som vi skall räkna med att avveckla. Mot detta värde som är obestridligt och som jag inte alls vill förneka står nämligen bl.a. det värde från rekryteringsoch stimulanssynpunkt för ungdomar i dessa bygder som denna decentralisering av utbildningsorganisationen innebär. Jag tror också att det vore olyckligt om de årgångar av lärare som kommer att utbildas vid dessa utbildningsanstalter skulle få någon stämpel på sig såsom utbildade vid provisoriska och måhända mindre värdefulla anstalter. Detta skulle säkert vålla stor skada inom lärarkåren och även minska dessa skolors attraktionsförmåga med avseende på den egna lärarrekryteringen; deras anseende skulle sänkas. Jag tror inte att det är alltför svårt att med moderna kommunikationsmöjligheter och uttrycksmedel distribuera de pedagogiska rönen från forskningsinstitutionerna till lärarutbildningsanstalterna, även om de senare ligger på en annan ort än universitetet eller uni .versitetsfilialen. Herr talman! Jag ber därför att särskilt få understryka att jag på denna punkt yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den proposition om en reformerad lärarutbildning som vi nu skall behandla har inte kommit en dag för tidigt. Riksdagen beslöt redan 1950 att den traditionella lärarutbildningen skulle reformeras och att ett system med lärarhögskolor skulle komma i dess ställe. Principbeslutet från 1950 grundar sig på den nya syn på skolväsendet som då växte fram. Den obligatoriska skolan skulle reformeras och ersättas av ett enhetligt system — till en början benämnt enhetsskola, nu grundskola. Lärarutbildningen skulle anpassas till det nya skolsystemet och bygga på de målsättningar och kursplaner som låg till grund för den nya skolan. 1950 års principbeslut kommer således att genomföras nära 20 år senare. Först om drygt ett år skall den nya lärarutbildning som vi i dag debatterar träda i kraft, och det torde dröja till en bra bit på 1970-talet innan reformen kan anses förverkligad. Kanske är det då åter dags för en reformering.

Grundskolan har nu i nära fem års tid fungerat enligt de nya intentionerna. Gymnasiet och fackskolan är nya skolformer som redan genomförts, och yrkesskolan står i tur att omgestaltas. Det hade varit önskvärt om lärarutbildningsreformen hade kommit tidigare eller integrerats med övrigt reformarbete på skolans område. Först 1960 tillsattes ju lärarutbildningssakkunniga. Utredningsarbetet var visserligen omfattande men hade kanske inte behövt ta fem år. Propositionen är försenad och framläggs således först sju år efter utredningens tillsättande. Reformen kan träda i kraft först åtta år efter det att utredningen startade sin verksamhet. Nog verkar det vara ett ganska långsamt reformtempo. Hade propositionen bara varit tillräckligt långtgående och genomgripande skulle inte det långa dröjsmålet ha upplevts så besvärande. Nu vet vi emellertid — efter att ha tagit del av förslaget — att det mesta som föreslås skall ytterligare skjutas framåt i tiden genom mera - utredningsarbete. Propositionen framstår därför som ett magert aktstycke, såsom vi även i vår partimotion har gett uttryck för. Låt mig, herr talman, exemplifiera vad jag avser med en reform som skjuts upp och hänvwvisas till ytterligare utredningsarbete. En genomgång enbart av utskottsutlåtandet — en detaljgranskning av propositionen skulle säkert ge högre siffror — visar att inte mindre än 13 mer eller mindre stora frågor hänskjuts till eller befinner sig under utredning. Det gäller för det första bestämmelser rörande tillträde till klasslärarutbildning som hänskjuts till kompetensutredningen och skolöverstyrelsen. För det andra utreds utbildningen av lärare i Öövningsoch yrkesämnen särskilt. För det tredje skall de speciella behörighetskraven för klasslärarutbildning utredas av skolöverstyrelsen. För det fjärde skall förslagen till studieplaner för klasslärarutbildningen överarbetas. För det femte skall den ämnesteoretiska utbildningen för blivande ämneslärare utredas av universitetskanslersämbetet. För det sjätte utreds systemet med fast studiegång vid universitetens filosofiska fakulteter av universitetskanslersämbetet. För det sjunde skall den praktiskt pedagogiska utbildningen bearbetas av skolöverstyrelsen i samråd med universitetskanslersämbetet. För det åttonde uppskjuts behörighetsreglerna för lektorat i avvaktan på forskarutredningens resultat. För det nionde skall lärarutbildningssakkunnigas förslag till vidareutbildningens utformning övertas av skolöverstyrelsen i samråd med universitetskanslersämbetet. För det tionde skall utbildning för personer som saknar lärarutbildning utredas av skolöverstyrelsen. För det elfte överlämnas frågan om organ m.m. för samverkan mellan lärarhögskolor och universitet till universitetskanslersämbetet för att utredas närmare. För det tolfte skall skolöverstyrelsen närmare utreda intagningsförfarandet vid lärarhögskolorna. För det trettonde skall frågan om samverkan mellan institutionerna för pedagogik vid lärarhögskolorna å ena sidan och motsvarande institutioner vid universiteten å andra sidan prövas av en särskild utredning. Det sistnämnda uppdraget innefattar också frågor sammanhängande med antalet lektorat i vuxenundervisningens metodik 0. s. Vv. Som framgår av denna inte fullständiga förteckning är mycket fortfarande lämnat åt utredningar av skiftande slag. Ecklesiastikministern talade här om att vi står inför ett genomgripande pedagogiskt reformarbete när propositionen om lärarutbildningen läggs fram. Man måste då ta i betraktande att ingenting är fullt färdigt, utan att många frågor skjuts på framtiden. Det är i högsta grad otillfredsställande att riksdagen på detta sätt tvingas ta ställning till en proposition när förslagen på väsentliga punkter ännu inte är färdigutredda. I anslutning till propositionen har väckts inte mindre än 24 motioner med inemot ett hundratal yrkanden. Jag finner det märkligt att utskottet inte har kunnat biträda mer än ett par, tre av dessa yrkanden. Bl.a. har från vårt håll framförts åtskilliga förslag som, om de tillstyrkts, skulle ha reducerat de mest påtagliga svagheterna i propositionen. Jag skall återkomma till detta. Så vill jag, herr talman, säga någonting om målsättningsfrågan — lärarut bildningens mål. Lärarutbildningssakkunniga diskuterade denna fråga, men enligt min mening borde betydelsen av personlighetsutvecklingen, bildandet av vanor, attityder och värderingar, ha framhävts starkare redan vid den utredningen. Det är en uppgift med direkt relevans för vardagsarbetet i skolan att klarlägga lärarutbildningens mål. Då måste man också vid denna redovisning ge ett samlat uttryck för de värderingar som skall ligga till grund för den fostran, karaktärsdaning och personlighetsutveckling som uppställts som första uppgift för skolan. Vi har i vår partimotion velat betona vad också de sakkunniga framhöll, nämligen att läraren har rätt att öppet redovisa sin egen uppfattning och att engagemang och inlevelse måste prägla lärarens arbete. Det måste i samband med förslaget om den nya lärarutbildningen starkt poängteras att lärarkandidaternas skolning till objektivitet måste kompletteras med en orientering om vilka värden den svenska skolan står för. Både grundskolebeslutet 1962 och beslutet om gymnasium och fackskola 1964 gav klart besked om de etiska och moraliska normer som utgestaltats i vår kulturmiljö och som uppfattas som omistliga grundvärden vid karaktärens skolning.

Utskottet säger sålunda att »blivande bestämmelser eller anvisningar angående lärarutbildningen måste komma att både klart betona lärarens uppgift som fostrare och anknyta till de grundläggande etiska värderingar som innefattas i 1962 och 1964 års skolbeslut.» Vidare har utskottet betonat vikten av att de blivande lärarna bibringas en klar uppfattning i dessa frågor. Samtidigt framhålls det stora ansvar för ungdomens fostran som naturligt nog åvilar hemmen. Utskottet önskar också att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall ge till känna vad utskottet anfört beträffande lärarutbildningens mål. Vid förra årets riksdag hade jag tillfälle att väcka en motion, nr 65 i denna kammare, som gick ut på att vi skulle sätta i gång försöksverksamhet, varvid mellanstadielärare, samtidigt som de fick en ny årskurs 4, som klassföreståndare skulle följa sin tidigare klass upp i årskurs 7 i lämpligt ämne.

Såvitt jag förstår har departementschefen i mycket hög grad tillmötesgått dessa önskemål. På sid.

Jag är emellertid osäker på, om någon sådan försöksverksamhet som jag där talade om verkligen förekommer. Sedan vill jag, herr talman, ta upp Departementschefen kan godta fackskola, gymnasium eller motsvarande utbildning som förkunskapskrav för utbildning till lågstadieeller mellanstadielärare. Vi har accepterat detta förkunskapskrav endast under förutsättning att de speciella behörighetskrav som nu skall uppställas blir uttryckta i krav på kunskaper enligt gymnasiets läroplan. Dessa speciella behörighetskrav bör uppställas i ett antal väsentliga ämnen, och i reservationen har förslagsvis nämnts svenska, engelska och matematik. De ämnena torde vara centrala och relevanta vid utbildning av klasslärare. Vi har stannat för detta förslag i avvaktan på att kompetensutredningen — också enligt vårt förslag — skulle få i uppdrag att utreda de allmänna behörighetskrav som bör gälla för all slags lärarutbildning. Utskottsmajoriteten har inte kunnat dela våra synpunkter utan avstyrker de båda förslagen. Jag vill emellertid utveckla de synpunkterna något mera och först då säga någonting om helhetssynen på grundskolan och på läraruppgiften, som går igen i de sakkunnigas betänkande och till viss grad — inte helt — i regeringens förslag. Kraven på en enhetlig lärarutbildning innebär såvitt jag kan förstå inte att man skulle bortse från den skillnad i den ämnesteoretiska utbildningen som betingas av att klassläraren måste ha kompetens för undervisning i samtliga ämnen på schemat, medan av ämnesläraren kräves en fördjupad kunskap i ett färre antal ämnen.

Tankar i linje med vad jag här anfört har också nyligen framförts i tidskriften Skola och samhälle nr 2/1967 av en erfarenhetsrik skolman, nämligen Viktor Fredriksson. Den helhetssyn på läraruppgiften som ofta går igen både i de sakkunnigas betänkande och, till en viss grad, i regeringens förslag motiverar enligt vårt synsätt också en enhetlig förutbildningsgrund för all lärarutbildning. En sådan enhetlighet skulle även underlätta en smidig övergång mellan olika slags lärarutbildning och stimulera till vidareutbildning, då därigenom inga särskilda spärrar med hänsyn till olika lärarkategoriers utbildningsbakgrund skulle finnas. I nuläget är det emellertid inte rimligt att uppställa ett sådan krav på enhetlig förutbildningsgrund. Ingen vet ännu hur den fortsatta reformeringen av det gymnasiala stadiet kommer att se ut, d.v.s. hur yrkesskolan skall inordnas i utbildningssystemet. Därför har vi velat avvakta denna reform. Kompetensutredningen har till uppgift att närmare utforma förkunskapsnivåerna för olika slag av utbildning. Av det skälet önskade vi till kompetensutredningen hänskjuta frågan om förutbildningskravet för lärare. Det är möjligt att man kommer fram till ett stadium, där genomgången såväl fackskola som yrkesskola kommer att berättiga till postgymnasial fackutbildning eller i viss mening också s.k. akademisk postgymnasial utbildning. Det är i varje fall min förhoppning att man i framtiden skall betrakta det gymnasiala systemet som ett enhetligt system, där dock speciella behörighetskrav i vissa fall kan uppställas för särskilda utbildningsvägar. Det är också ganska sannolikt att om så blir fallet facksko lan just för klasslärarutbildning kan visa sig vara lämplig förutbildningsgrund, men under förutsättning av speciella behörighetskrav, uttryckta i krav på kunskaper i ett antal väsentliga ämnen enligt gymnasiets läroplan. Utskottet tror sig genom att framhålla att propositionen inte behandlar utbildningen av lärare i övningsoch yrkesämnen lätt kunna avfärda vårt krav på att kompetensutredningen skulle utreda frågan om de allmänna förkunskapskrav som skall gälla för all lärarutbildning. Likaså sägs att vårt krav på skyndsam utredning inte håller, då vi samtidigt vill avvakta yrkesskolereformen. Vidare framhålls att Kungl. Maj:t kommer att uppmärksamma de frågor det här gäller utan att riksdagen behöver uttala sig därom. För det första är vi inte så säkra på att Kungl. Maj:t alltid har sin uppmärksamhet riktad på alla dessa viktiga frågor. För det andra måste självfallet en utredning kunna tillsättas utan att alla delkomponenter i vårt förslag finns beaktade i en proposition. För det tredje är det verkligen befogat med skyndsamma utredningar. Risken är annars att det hela blir lika långvarigt som lärarutbildningssakkunnigas arbete blev. Yrkesskolereformen har länge aviserats. Om propositionen kommer till höstriksdagen 1968, hinner också yrkesskolefrågorna behandlas av den utredning vi förordat. Utskottets argumentering i denna fråga är därför inte tillräckligt övertygande. Slutligen, herr talman, vill jag beröra ämneslärarutbildningen. Ecklesiastikministern menade för en stund sedan att vi reservanter därvidlag närmast tagit upp frågor som rör den tekniska utformningen. Beträffande utbildningstidens längd för ämneslärarna har sålunda delade meningar rått. Lärarutbildningssakkunniga föreslog femårig utbildning för gymnasielärare och fyraårig för lärare på grundskolans hög stadium. Ett övervägande antal remissinstanser har tillstyrkt detta förslag, som skulle innebära fyra, respektive tre år på universitet för ämnesteoretisk utbildning, medan det sista året skulle förläggas till lärarhögskola för praktisk pedagogisk utbildning. Förslaget avvisas av ecklesiastikministern, men på denna punkt är propositionen verkligen oklar — vi har i avdelningen fört ganska långa diskussioner om en viss sida och ett visst stycke. Det är inte lätt att få grepp om departementschefens ståndpunkt i dessa frågor. Möjligen kan sägas att lärarutbildningssakkunnigas förslag avvisas och att adjunktsutbildningen inte blir föremål för reformering annat än i fråga om ämnesteoretisk och praktisk utbildning, som skall utredas ytterligare. Normalstudietiderna skall följas. Fördjupning skall dock vara möjlig i ett ämne under tre terminer eller, om man så önskar, under fyra terminer. Men också dessa möjligheter står till buds nu. För undervisning på gymnasium skall kompetens uppnås i minst två skolämnen och för tjänst på grundskolans högstadium i minst tre skolämnen. Enligt departementschefen skall utbildningstiden i princip bli lika lång, oavsett om tjänstgöringen är förlagd till gymnasium eller grundskolans högstadium. Vi reservanter har föreslagit fyraårig ämnesteoretisk utbildning för blivande gymnasielärare, medan lärarna på grundskolans högstadium skulle ha treårig utbildning. Detta har tydligen ecklesiastikministern i dag tolkat så att vi betonat endast den kvantitativa sidan och inte den kvalitativa. Jag återkommer något till den saken. Utskottet försöker kringgå problemkomplexet genom att tala dels om undervisningstid, dels om studietid. Ibland kallas undervisningstiden lärarledd tid. Utskottet vill således komma ifrån hela frågan om utbildningstidens längd genom att hänvisa till att undervisningen skall omfatta normalt tre år, medan de studerande som så önskar kan fortsätta i egen takt längre tid. Jag tyckte mig förstå att ecklesiastikministern också vid sin tolkning här i dag räknat med en mycket flexibel tid. Men dessa möjligheter erbjuds, såvitt jag kan förstå, redan nu, varför det inte är fråga om någon egentiig reform. Utskottet berör däremot inte problemet om de fasta studiegångarnas inverkan på utbildningstidens längd. Nu utreds frågan om dessa studiegångar av universitetskanslersämbetet, men det kommer säkerligen ändå att bli svårt för de studerande som inte följer de fasta studiegångarna att på egen hand läsa ikapp övriga studerande. Och även om man följt den fasta studiegången är därmed inte sagt att man är mogen för tentamen. Takten i studiegången kan bli hårt uppdriven, om man under tre år skall hinna med hela ämnesteorin. Antalet deltentamina torde också bli stort, varför ifrågavarande studiegångar kan väntas bli pressande. Av inte minst dessa skäl hade en längre utbildningstid varit önskvärd. Inom ramen för en fast studiegång borde således enligt vår mening fördjupning ges för de blivande gymnasielärarna. Därmed krävs också längre utbildningstid. Vi förordar därför en 4-årig ämnesteoretisk utbildningsgång för dessa lärare. Detta är inte uttryck för ett kvantitativt tänkande hos reservanterna, utan det har att göra med att vi vill ha lärare av verkligt god kvalitet. Som jag nämnde räknar ecklesiastikministern tydligen också med en förlängning av studietiden för många utöver normalstudietiden. Primärexamen för adjunkter bör dock vara densamma för lärare som tjänstgör på grundskolans högstadium och lärare på gymnasiet. Vi har också förordat att utbildningen skall hållas samman under de första åren för att klyvningen i två adjunktskårer i största möjliga utsträckning skall undvikas. Genom ett sådant system underlättas även vidareutbildningen av lärare från ett stadium till ett högre. Hela denna fråga om utbildningstidens längd bör utredas ytterligare och nytt förslag föreläggas riksdagen. Vi reservanter kan därför inte ansluta oss till departementschefens av utskottet tillstyrkta förslag. Låt mig vidare beröra en passus i utskottsutlåtandet som gjort ett något egendomligt intryck på mig vid läsningen. På s. 23 står att folkpartimotionärernas förslag inte medger större fördjupning än departementschefens. Sedan konstrueras ett normalfall, där den studerande enligt vårt förslag först skulle förvärva 2 betyg i vart och ett av tre ämnen för att därefter ytterligare fördjupa sig. Detta har vi emellertid aldrig föreslagit. Utskottet har här konstruerat ett exempel som inte återfinns i våra motioner. Vad vi tänkt oss är i stället — såsom propositionen förutsätter — utbildning i två ämnen för gymnasielärartjänst under en utbildningstid av fyra år. Någon treämnesutbildning ingår alltså inte i folkpartiets förslag. Däremot vill vi ha viss anknytning mellan den utbildning som ges blivande lärare på grundskolans högstadium och lärarna på gymnasiet, så att under ett par års tid utbildningen är gemensam.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

Herr talman! Utbildningen av dem som till stor del skall svara för fostran och undervisning av våra barn och ungdomar under skolgången är givetvis en mycket viktig fråga. Det är därför glädjande att kunna konstatera att frågan ägnats betydande uppmärksamhet. Det är heller inte svårt att förstå att så blivit fallet. De som omfattas av den nya lärarutbildningen får ju under många år framåt ha hand om undervisningen av en mängd årskullar. Såväl i propositionen som i motioner och i utskottsutlåtandet framhålles att lärarens uppgift ingalunda bara är att undervisa utan också att vara fostrare. Den meningen är vitt utbredd bland allmänheten. Men jag tror att det också finns anledning att uppmärksamma den passus i utskottsutlåtandet, där det heter att ett stort ansvar för ungdomens fostran även åvilar hemmen. Jag vill alltså kraftigt understryka behovet av samarbete mellan hem och skola — något som vi för övrigt hade anledning att diskutera vid behandlingen av en ömtålig fråga för blott några dagar sedan här i kammaren. Betydelsen av ett sådant samarbete har också framhållits i centerns partimotion i ämnet, där vi instämt i ett yttrande från lärarsakkunniga, att genom förskjutningen i målsättningen för skolans verksamhet, varigenom personlighetsutvecklingen sätts i centrum, blir vikten av samverkan med hemmen starkare framhävd än tidigare. När det gäller behörighetsvillkoren för tillträde till utbildning av klasslärare för lågoch mellanstadierna har meningarna gått isär. Centerpartiet har godtagit departementschefens ställningstagande på denna punkt och ansluter sig sålunda till förslaget att för tillträde till ifrågavarande utbildning skall som allmänt behörighetsvillkor gälla genomgången fackskola, gymnasium eller motsvarande utbildning. Då detta även är utskottets förslag, och jag anslutit mig till detta, vill jag till en början anföra några synpunkter i den frågan. Det är helt naturligt att vi anser det angeläget att få lämpliga personer till läraryrket. Men det är ingen garanti för att man erhåller de lämpligaste sökandena genom att kräva genomgånget gymnasium. Många lärare kan säkert i sin yrkesverksamhet lyckas i sitt arbete utan att ha denna grundutbildning. Kvalificerade sökande till läraryrket skall ha rätt att få sina meriter — utbildning, praktik, kurser, 0. s. v. — prövade utan att de skall ha behövt genomgå gymnasium. Jag vill också framhålla att det ingalunda kan uteslutas att fackskolan kommer att bli eftersökt av många ungdomar, som tänker ägna sig åt läraryrket. Jag är inte alls övertygad om att det bör betraktas som något slags ambulanstjänst för fackskolan, om dess elever skall få tillträde till läraryrket. Man påpekar att de allra flesta som söker sig in på lärarbanan har genomgått gymnasium. Ja, det är med sanningen överensstämmande, men det är inte säkert att det kommer att bli så även framdeles.

Jag sade i början av mitt anförande något om skolans fostrande betydelse, och jag vill erinra om att skolöverstyrelsen i sitt yttrande har framhållit att av en jämförelse mellan timplanerna för gymnasiet och fackskolans sociala linje framgår att fackskolan i vissa fall ger ett bättre utgångsläge än gymnasiet. Man nämner som ett exempel ämnet psykologi, och detta är ju ett mycket väsentligt ämne för lärare. Vidare framhålles i remissyttrandet att med hänsyn enbart till timtalen kan hävdas att den sociala linjen ger en med gymnasiet jämförbar standard i de för klasslärarutbildningen relevanta ämnena. Då har jag från mina utgångspunkter frågat mig: Vad kan man egentligen mer begära? Sedan är jag medveten om att det finns de som önskar gå vidare på lärar banan och som vill bli lärare på högstadiet eller gymnasielärare. Givetvis skall det finnas möjligheter till detta. Hur det blir framdeles med möjligheterna att få tillträde till akademisk postgymnasial utbildning eller att komma in vid universitetet med endast fackskola som grundutbildning är det för tidigt att nu yttra sig om. Vi kan emellertid vara övertygade om att de ungdomar som har för avsikt att gå längre än till att vara klasslärare vet vilka bestämmelser som gäller. De kommer säkerligen också att vid sitt val av skola beakta detta, så långt det nu är möjligt för dem att välja med hänsyn till den trängsel som finns vid våra läroanstalter. Det är mot denna bakgrund som jag för min del godtagit förslaget att som allmänt behörighetsvillkor till utbildning av klasslärare för lågstadiet och mellanstadiet skall gälla att sökande skall ha genomgått gymnasium eller fackskola eller äga motsvarande utbildning. Jag vill ännu en gång framhålla att de personliga egenskaper, som är av särskild vikt för att en lärare skall kunna fullfölja sin uppgift och göra det med framgång, inte garanteras av om han eller hon genomgått gymnasiet. Herr talman! I samband med propositionen har också behandlats ett antal motioner, av vilka en del framburits från vårt håll. Jag vill något beröra behandlingen av dessa. Vi har sålunda förordat att riksdagen skall ges möjlighet att ta ställning till kommande förslag beträffande fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna innan dessa slutgiltigt bestäms. Utskottet skriver härom: »Med hänsyn till de uttalanden som gjorts då denna fråga tidigare debatterades i riksdagen torde man kunna utgå från att Kungl. Maj:t framdeles finner anledning återkomma till riksdagen när det gäller principerna för fasta studiegångar.» Ef ter den skrivningen har jag bara att uttala en förhoppning om att utskottets bedömning skall visa sig vara riktig. I motioner från vårt håll har också begärts åtgärder för att förstärka de blivande lärarnas ämnesutbildning inom humanbiologin. Utskottet förklarar sig dela motionärernas uppfattning om vikten av att de blivande biologilärarna erhåller en adekvat utbildning i humanbiologi och att över huvud taget frågor som rör elevernas fysiska och mentala hälsa får en omsorgsfull behandling i lärarutbildningen. Jag hoppas av flera skäl att detta positiva uttalande ger resultat. Jag tänker bl.a. på alkoholens, narkotikans och andra gifters inverkan på organismen. Behovet av insikt om förebyggande åtgärder mot och bekämpandet av infektioner är också stort. Hälsoläran rymmer flera andra väsentliga problem. Jag kan nämna tandsjukdomar, vissa former av cancer samt hjärtoch kärlsjukdomar, vilka i större eller mindre utsträckning skulle kunna förebyggas om lärarna härvidlag fick en som utskottet skriver adekvat utbildning. Departementschefen har redan berört den fråga som utskottet har haft uppe när det gäller övergången till femdagarsvecka, och han har också förklarat att den tolkning som utskottet givit hans skrivning är den riktiga. Utskottet önskar att dess mening i denna fråga skall tillkännages genom en riksdagsskrivelse till Kungl. Maj:t. Beträffande fortbildningen har i centerpartiets motioner förordats utredning och förslag angående effektivisering av de studiedagar som anordnas för lärarnas fortbildning. Vi har understrukit vikten av att radio och TV kommer till användning, och vi har avgivit förslag om hur detta i praktiken skall tillgå. Vi har sålunda bl a. föreslagit att studiedagar anordnas samtidigt för en och samma skolform över hela landet och att man i stället för att lokalt anlita föreläsare skall begagna sig av föreläsningar via televisionen. Utskottet framhåller att departementschefen har sin uppmärksamhet riktad på frågan om ökad användning av radio och TV vid fortbildningen och på vikten av effektivisering av studiedagarna. Därmed skulle man kunna säga att det råder enighet på denna punkt. Jag vill emellertid framhålla, att när det blir dags att börja med ökad användning av radio och TV för fortbildning av lärarna, är vårt förslag säkerligen värt att pröva. Liknande system har med framgång prövats i andra sammanhang, och jag tror att just för denna grupp, med dess goda förkunskaper och träning för intellektuellt arbete, finns det förutsättningar att på detta vis nå utmärkta resultat. Vi har även hemställt om ett riksdagsuttalande till förmån för tidigareläggning av intagning till lärarutbildningsanstalt. Som det nu är får de sökande endast en kort tid innan undervisningen börjar besked om huruvida de beviljats inträde eller inte. Detta förhållande medför problem både för de sökande och för kommuner vilka som vikarie anställt sökande till lärarutbildningsanstalt. För de sökande kan det också innebära problem genom att svårigheter med alternativ sysselsättning uppkommer. Utskottet är medvetet om att den nuvarande ordningen kan medföra svårigheter och förutsätter att skolöverstyrelsen, som närmare skall utforma intagningsreglerna, har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Det är min förhoppning att det skall gå att ordna så att de sökande till lärarutbildningsanstalt tidigare kan få besked om huruvida de antagits. I anslutning till utskottsutlåtandet har också behandlats motioner angående ämnena familjeoch konsumentkunskap, vari yrkas att en ettårig akademisk kurs anordnas, avsedd främst för vidareutbildning av hushållslärare, textillärare och barnavårdslärare. Genom ett särskilt yttrande utöver vad utskottet anfört markeras att vi tillmäter dessa ämnen stor betydelse. Jag vill understryka att med hänsyn till den centrala ställning som dessa frågor har i samhällsdebatten är det angeläget att man så snart som möjligt får en utökad utbildning i dessa ämnen för de lärare som skall undervisa i dem. Den behandling som våra motioner har fått i de delar som jag här berört har inte givit anledning till någon reservation. Men på en punkt återfinnes centerpartister bland reservanterna. Det gäller lärarutbildningens utformning, som tagits upp i reservationerna 4 och 7. Dessa reservationer har utförligt berörts av de två föregående talarna, och jag skulle betrakta det som misshushållning med kammarens tid om även jag skulle redogöra för dem.

Hur den ämnesteoretiska utbildningen skall ordnas kommer att prövas. Vi har från centerpartiet hemställt att man då också skall pröva en adjunktsutbildning i form av treårig ämnesteoretisk utbildning med inriktning på grundskolans högstadium och ytterligare ett års studier för dem som avser att bli gymnasieadjunkter. När vi har utformat detta förslag har vi resonerat så, att vi vill slå vakt om grundskolan — det anser vi vara primärt — men också lägga fram ett praktiskt förslag om hur gymnasieadjunkterna skulle kunna få en fördjupad utbildning. Det är enligt min mening en praktisk lösning. Gymnasieadjunkten får på detta sätt också möjligheter till större bredd i sin examen, vilket jag beteck nar som värdefullt, inte minst med tanke på att vi skall utöka vuxenutbildningen. Genom den större bredden i sin examen får adjunkten nämligen ökade möjligheter att göra en insats såsom lärare på vuxenutbildningens område. Detta vill jag ha nämnt såsom en kort motivering till de reservationer som har betecknats med nr 4 och nr 7.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

Herr talman! Den lärarutbildning, som vi nu går att mer eller mindre reformera, gäller lärare som skall verka ända in på 2000-talet. De kommer att ha elever, som är yrkesverksamma till senare hälften av nästa sekel. Det är alltså utomordentligt viktiga ting vi tar ställning till. Endast det bästa vi orkar med kan här vara gott nog.

På den föreliggande propositionens innehåll och utformning har dock kravet tydligen icke alltid varit det allra högsta. Den är, som det har framhållits, i flera avseenden ofullständig och skjuter lösningen av betydelsefulla frågor till fortsatta utredningar. Ändå skall riksdagen fatta principbeslut av stor räckvidd. Man kan — som herr Turesson framhöll och herr Källstad utförde i detalj — göra upp en hel katalog över icke avslutade eller planerade utredningsuppdrag. Herr Edenman berörde detta förhållande i sitt inledningsanförande, när han talade om att propositionen skall följas upp i ämbetsverken, i kanslihuset, i universitetskanslersämbetet och i skolöverstyrelsen. Nu skall alltså de s.k. experterna i Kungl. Maj:ts kansli och framför allt i skolöverstyrelsen komma in och sköta den vidare utformningen på stundtals ganska lösa direktiv. Jag fruktar i flera avseenden skolexperterna och deras gärningar, bl.a. med tanke på hur man i många fall brukar bli expert inom skolvärlden. Först slutar man att undervisa, om man över huvud taget har gjort det. Så skriver man en artikel eller två. Allra bäst är inlägg, vari man anklagar någon för konservativa idéer. I förekommande fall — om man inte är särskilt skrivkunnig — håller man föredrag eller gör uttalanden med liknande innehåll. Sedan man väl blivit expert är man det till pensionsåldern — minst! Åderförkalkning, har någon skämtsamt sagt, biter inte här, lika litet som okunnighet om den hårda verkligheten ute på fältet. Stämmer inte verkligheten med teorierna, så mycket värre för verkligheten!

I sammanhanget måste dessutom antecknas, att frågan om den framtida utbildningen av övningsoch framför allt yrkeslärare skjutes framåt åtskilliga år i väntan på ställningstagandet till den kommande yrkesutbildningen, dess målsättning och dess organisation. Det är oundvikligt, det medger jag, men det måste djupt beklagas. En helhetsuppfatt ning om det gymnasiala stadiet har vi alltså ännu icke och därmed icke heller om lärarutbildningen i dess helhet. Länge och ingående övervägde lärarutbildningssakkunniga en lärarutbildning inom ramen för universitetsväsendet. Utredningens förslag blev en kompromiss, som gick ut på att man i framtiden skulle sikta till att låta all lärarutbildning för skolväsendet förläggas till universiteten. I nuläget förmenades universiteten inte mäkta med den nya uppgiften. Ecklesiastikministern har för överskådlig tid framåt — det framgick inte bara i propositionen utan också av hans inledningsanförande — accepterat ett dubbelkommando för lärarutbildningen. Ämneslärarnas utbildning skall i huvudsak ligga under universitetskanslersämbetet, klasslärarnas helt under skolöverstyrelsen. Inte ens anordningen med en lärarutbildningsavdelning vid det nya universitetet i Umeå accepteras längre. Även här grundas en separat utbildningsorganisation med lärarhögskola.

Uppställer man universiteten som de rätta och ändamålsenliga lärarutbildningsanstalterna, följer av sig självt med den status som universiteten ännu har, att det allmänna behörighetskravet för tillträde till all lärarutbildning bör vara kunskaper enligt det genomgångna gymnasiets läroplan eller givetvis motsvarande. Det förhållandet, att fristående lärarhögskolor, icke universiteten, åtminstone tills vidare kommer att ombesörja klasslärarutbildningen i dess helhet, kan inte tas till intäkt för att sänka behörighetskraven för tillträde. Lärarhögskolorna avses skola ge en ut bildning som är likvärdig med den universiteten skulle ha kunnat ge. Likvärdig utbildning fordrar likvärdig utgångspunkt, om utbildningen skall kunna vara enhetlig, väl sammanhållen och effektiv. Fackskolan kan, som jag ser det, inte godtas som utgångspunkt, och lärarutbildningen får inte användas för att ge fackskolan motivering och attraktionskraft. Sådana tankegångar har skymtat i diskussionen. Man har, som herr Turesson uttryckte det i en bild, en bestämd känsla av att sådana bevekelsegrunder kan ligga bakom departementschefens ställningstagande. Även herr Arvidson m.fl. talar i ett särskilt yttrande om en gemensam förutbildningsgrund för utbildning av klasslärare och ämneslärare. Så långt håller jag med honom. Men han och hans meningsfränder stannar, synes det, vid fackskolan som grund också för ämneslärare, adjunkter och lektorer. Till det resultatet vill jag sannerligen inte komma med mitt resonemang om gemensam förutbildningsgrund. Kommer kompetensutredningen fram till den ståndpunkt, som herr Arvidson synes företräda, måste det få oöverskådliga konsekvenser för universitetsutbildningens nivå. Jag är ledsen över att herr Mattsson har fallit för ecklesiastikministerns locktoner i fråga om fackskolan. Hans lott torde bli att efter hand få tänka om på den punkten. När han gjort det, då skall vi resonera vidare om den saken. Ovidkommande synpunkter har också, som jag ser det, fått göra sig gällande vid bedömningen av utbildningstiden för gymnasielärare. I skolöverstyrelsens remissyttrande avvisas klokt nog inte behovet av att en gymnasielärare ges »en försvarlig bredd i sina ämneskunskaper» jämfört med högstadielärarna. Fattas bara annat, skulle man kunna säga, än att den högsta skolvårdande myndigheten under ecklesiastikdepartementet i princip skulle kun na säga något annat. Men sedan staplar man en rad argument på varandra, vilka har det gemensamt, att de talar mot möjligheten och lämpligheten av att ge gymnasielärarna en djupare och bredare — observera bägge delarna — ämnesteoretisk grund. I propositionen går ecklestiastikministern ett steg längre och stannar för en i princip lika lång sammanlagd studietid för högstadieoch gymnasielärare. Den motsatta ståndpunkten är alltså en längre lärarledd studietid för gymnasieadjunkter, som kan ge både bredd, tre universitetsämnen i examen, och fördjupning i två ämnen. Herr Edenmans resonemang och konstruktion av utbildningen på denna punkt kan i gynnsamma fall — det medges gärna — leda till samma effekt, men vad vi som inte kan biträda hans uppfattning vill ha är en garanti — så långt man nu kan få en sådan — för en hög minimiutbildning för gymnasielärare. Vad beträffar lektorsutbildningen och lektorstjänsterna över huvud taget, som ingen nämnvärt har talat om här, har propositionen helt naturligt med hänsyn till att ställning inte har tagits till forskarutredningens betänkande ingenting att meddela, och det kan man förstå. Däremot kommer propositionen med ett förslag som, om det vill sig riktigt illa, skulle kunna medföra, att man plockar bort en lång rad lektorstjänster för lång tid framåt. Jag tänker alltså på det s.k. alternativa ledigförklarandet av lektorsoch adjunktstjänster. Det förslaget har egentligen ingenting med lärarutbildningen att göra. Det är ett rent administrativt panikförslag. Bakgrunden till förslaget är, att omkring hälften av lektorstjänsterna är vakanta och att inom överskådlig tid inte tycks finnas möjlighet att besätta dem med sökande som har föreskriven utbildning. Denna ordning, menar departementschefen, medför sådana olä genheter för gymnasiet, att förhållandet inte fortsättningsvis bör accepteras. Jag tvingas att något uppehålla mig vid detta, eftersom ingen har gjort det tidigare. Vid 1964 års riksdag beslöts i anledning av gymnasiepropositionen, att 50 procent av de ordinarie tjänsterna i läroämnen skulle vara lektorstjänster. Vakanssituationen var vid det tillfället ungefär densamma som nu, Ett bifall till departementschefens förslag i dag skulle i realiteten innebära att 1964 års principbeslut sattes ur kraft. Det är riktigt att bristen på lektorskompetenta lärare är mycket svår, men det bör beaktas att gymnasiet har lämnat sin expansionsperiod och nu kvantitativt sett är i huvudsak utbyggt. Den ökning av lektorsbehovet som sammanhängt med en utvidgning av skolformen bortfaller alltså. Härtill kommer, vilket framgår av forskarutredningens betänkande, att vi kan vänta en nedskärning av studietiden för licentiatexamen eller dess kommande motsvarighet. Det senare bör av allt att döma öka tillgången på lektorsbehöriga lärare. Det är därför omöjligt att acceptera departementschefens förslag i den del som rör lektorerna. En fullständig tilllämpning av det föreslagna systemet skulle innebära, att praktiskt taget alla vakanta ordinarie lektorstjänster på en stor mängd orter snart kommer att besättas som adjunktstjänster. Endast de gymnasier, som har särskilt svårt att få även adjunktstjänster besatta, kommer att få behålla vakanta lektorstjänster. En försämrad arbetsmarknadssituation uppstår därmed för nyexaminerade licentiater och sannolikt kommer det att minska lärarnas benägenhet att fortsätta studierna för att uppnå behörighet för lektorstjänst. Den ökning av tillgången på lektorsaspiranter, som den kommande förkortningen av licentiatutbildningen skulle åstadkomma kan utebli. riksdag förklarade departementschefen, att han räknade med att dispenser för behörighet till lektorstjänst skulle kunna beviljas i något större omfattning. Det är tråkigt att möjligheterna härtill endast i ringa utsträckning utnyttjats, vilket nu tas till intäkt för det nu framlagda förslaget om lektorstjänsterna, som är av så genomgripande art. Övervägande skäl synes mig tala för att frågan om alternativt ledigförklarande av lektorsoch adjunktstjänster inte bör avgöras nu, utan att denna fråga bör tas upp i samband med behandlingen av forskarutredningens betänkande rörande lektorsutbildningen. Under tiden bör möjlighet till dispenser för behörighet till lektorstjänst kvarstå, och åtgärder bör i största möjliga utsträckning vidtas för ett vidgat utnyttjande av denna möjlighet.

Tilliten till Kungl. Maj:t är stor och rörande, och det vore bra om det också avsatte resultat i verkligheten. Här borde man faktiskt — ty detta ligger i departementets och ecklesiastikministerns hand i händelse av bifall till propositionen i dag — förvänta ett lugnande uttalande av ecklesiastikministern. Jag är ledsen, att jag inte kan rikta frågan till honom direkt här i kammaren, eftersom han nu är ute. Om lärares fortbildning vinnlägger sig propositionen ivrigt under proklamerande av att denna är en oundgänglig del av varje lärares utbildning. Ack ja, här har en sådan expert som jag nyss talade om fört pennan. Fortbildningen är inte alls något nytt innehållsligt sett. Strängt taget är det bara en modern term för en verksamhet som lärare alltid sysslat med men inte kallat någonting särskilt — den bara fanns där. Nu upphöjs den till högsta visdom 1 sin, som jag tidigare betraktat den, självklarhet och man vill till och med ta fram tvångsskruvar, Man börjar i organiationspromemorior tala om skyldigheter för lärare att delta i fortbildning dels vid sidan av Övrig tjänstgöring, dels på ferietid. Här har nog — om jag skall använda en bild som mnöttes kraftigt i höstas — elefanten kommit loss i porslinsbutiken. Utskottet försöker klokt nog dämpa propositionens inhopp på detta område, där lärare och skolöverstyrelse alltid tidigare haft den bästa samverkan i ett ömsesidigt givande och tagande. Att vara lärare är att ständigt fortbilda sig på det mest skiftande sätt. Och så kommer det att vara även i fortsättningen. Eftersom jag har någon erfarenhet av detta, skulle jag vilja ställa frågan: Hur skall man kunna tvinga någon att lära sig något, t.ex. genom ett system med inkallelser var tredje sommar eller något liknande, med utegångsförbud och hela övervakningsattiraljen? Något som ecklesiastikministern kunde ha besparat sig är förhandsuttalandet om att han räknar med att läsåret i samband med en övergång till femdagarsvecka inom skolväsendet skall omfatta 40 veckor. Detta är — det är nog många på det klara med — en högst anmärkningsvärd anmälan med tanke på den sittande skolarbetstidsutredningens väntade ställningstagande. Så får, anser jag, en departementschef inte försöka låsa en utredning, vare sig detta varit hans avsikt eller inte. Jag vill tro att det inte varit hans avsikt, men uttalandet kan tolkas på det sättet. Sedan vi nu fått utredningens betänkande, vet vi, att hälften av dess ledamöter föror dar ett oförändrat läsår. Företrädarna för LO, TCO, SACO och SAF är förövrigt också på den linjen. Utskottet har med sin skrivning tjänstgjort som en hjälpare i nöden och har reducerat uttalandet så, att ecklesiastikministern nu i sitt inledningsanförande kunnat ansluta sig till utskottets mening. Här erinrar jag mig osökt definitionen på en diplomat: Det är en herre som tänker sig för två gånger innan han ingenting säger. Det särskilda yttrandet beträffande lärarutbildningen i dramatik har samlat åtskilliga namn. Detta yttrande är väl i första hand inte inspirerat av ett fanatiskt intresse för ämnet dramatiks välgång i den nya skolan, även om man har anledning att vänta sig mycket av en väl genomförd dramatikundervisning. Yttrandet vill i stället främst understryka det principiellt betänkliga i att skapa nya skolämnen utan att samtidigt se till att det i dessa inom överskådlig tid ges en adekvat lärarutbildning. Så mycken erfarenhet av undervisning i dramatik har vi nu, att det borde gå att omedelbart skapa en lärarutbildning. Till detta kommer att lärarutbildningssakkunniga redan 1965 framlade ett förslag till studieplan för lärarutbildning i dramatik, låt vara på det gymnasiala stadiet. Fortsatt uppskov kan misskreditera ämnet. Det finns även särskilda yttranden rörande andra ämnen i skolan med samma syfte som detta. Många väntar sig mycket av lärarutbildningen i framtiden, och även jag vågar väl ställa många förhoppningar på den, trots att man ännu inte klart kan säga hur den kommer att fungera. Eftersom ingen tidigare i debatten gjort det, vill jag understryka, att våra lärare även internationellt sett är bra och välutbildade — i den mån de alls finns. I övrigt utgör vikarierna ännu en av förutsättningarna för vårt skolväsende. Jag skulle vilja uttrycka det så, att det är fråga om att i fortsättningen få ännu bättre lärare. Hur mycket bättre skulle man kunna fråga. Jo, så mycket bättre, att de klarar den nya skolan; det är i sanning inte lätt. Våra skolpolitikers konstruktioner och ritningar skall nu och håller i viss mån redan på att fyllas med meningsfullt innehåll. över den som har att göra det reses Staffan Lindéns välfunna epitafium: Här vilar en adjunkt En propp i hjärtat satte punkt; Eleverna fick lov en dag. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 t.o.m. 5 och till reservation nr 7.

Herr talman! Vi kan nog, herr Nordstrandh, resonera med varandra även nu utan att jag behöver följa uppmaningen att tänka om när det gäller behörigheten för tillträde till klasslärarutbildningen. När man skall fastställa behörighetsvillkor för en viss utbildning, så måste det vara en fundamental regel att villkoren är sakligt grundade med hänsyn till den fortsatta verksamheten. Det är vad lärarna skail göra sedan de är utbildade som man måste beakta. Om de då kommer att ha tillräcklig förutbildning för den fortsatta verksamheten kan man, tycker jag, näppeligen begära mer. Jag har tidigare sagt — jag vill ännu en gång framhålla det — att när nu skolöverstyrelsen säger att man med hänsyn enbart till timantalet kan hävda att den sociala linjen i fackskolan ger en med gymnasiet jämförbar standard i de för klasslärarutbildningen relevanta ämnena, så tycker jag mig stå på en saklig grund vid mitt ställningstagande.

Herr talman! Jag måste till herr Arvidson säga, att så ny och så revolutionerande, som herr Arvidson ville låta påskina i början av sitt anförande, är inte den nya lärarutbildningen. Jag kan under inga förhållanden gå med på hans svartmålning — det var det väl närmast — av de hittillsvarande förhållandena på skolområdet och på lärarfronten. Det har, som jag ser det, alltid funnits dynamik i både skola och lärarutbildning, även före herr Arvidsons inträde i skolvärlden. Perspektivet är så långt. Vi har kan man väl säga utan att skryta länge haft ett av världens bästa, effektivaste och mest demokratiska skolsystem — låt vara med vissa brister. Detta utesluter givetvis inte, att systemet kan göras ännu bättre, som jag förut framhållit, inte minst med tanke på att andra länder snart har hunnit upp oss och kanske t.o.m. går förbi oss. Men vi får inte av den anledningen, för att det liksom hör till pjäsen, tala illa om tidigare skola och tidigare lärare. En klass med 30 elever betyder 30 olika kurser; så ungefär föll väl herr Arvidsons ord. Det är en fascinerande vision av en lärares otroliga förmåga i illusionernas ljus. Vi får inte inbilla oss det omöjliga. Individualisering skall vi givetvis ha i undervisningen, och lärare skall tränas intensivt i den konsten, men vi måste hålla oss till möjligheterna i verkligheten. Låt mig anföra ett träffande citat ur Staffan Lindéns bok »Jag en lärare»: »Han var en stor pedagogisk teoretiker, men det kunde ju inte eleverna veta». Till sist vill jag bemöta herr Arvidsons uttalande, att jag hade slagit vakt om de små lärarskolorna, som han kallar dem. Jag vill bara erinra om att min principiella inställning är, att all lärarutbildning så fort som möjligt bör förläggas till universiteten. Jag vill alltså egentligen inte slå vakt om någon lärarhögskola över huvud taget.

Herr talman! Herr Arvidson försöker ibland förvända synen på oss genom att laborera med ord och begrepp och olika sorts etiketter. Jag medger gärna att han presterar en viss skicklighet i detta avseende, men jag hoppas att han skall vara utan framgång. Jag tror inte vi skall låta locka oss att göra svart till vitt. Jag tycker det är ett ganska egendomligt tilltag att här från riksdagens talarstol plötsligt döpa om de av Kungl. Maj:t och statsutskottet benämnda lärarhögskolorna på vissa orter till lärarskolor. Det är en nedsättande etikett, ett öknamn, som har just den effekt som jag här nyss varnade för. Jag måste bestämt protestera mot sådana tilltag. Herr Arvidson säger att motivet är bl.a. bristen på akademisk-vetenskaplig miljö. Den har naturligtvis sin betydelse, men vi får inte förfalla till vidskepelse, än mindre vidskepelse med tillsats av en aning akademisk högfärd. Herr Arvidson säger att han kan acceptera lärarhögskolefilialer på dessa orter men inte lärarhögskolor. Jag skulle vilja fråga: Hur skall man då skapa den akademisk-vetenskapliga miljön? Det är etiketter man laborerar med, det är inga realiteter. Herr Arvidson håller med om att det är otrevligt och skadligt med provisorier, och de kan lätt få den följd jag antydde: det klassar ner utbildningen och dem som får den. Därför vill inte herr Arvidson ha ett långt provisorium utan önskar i stället en omedelbar dödsdom för bl.a. de föreslagna skolorna på de här sju orterna. Herr talman! Vi lever i en föränderlighetens värld. Tidigare har herr Stellan Arvidson varit mycket känd — och han är fortfarande mycket känd — som en energisk och entusiastisk förkämpe för de kulturella och andra fördelar som olika orter här i landet utan vare sig universitet eller universitetsfilial kunde uppvisa. I början av 1930-talet gällde det Visby och då bodde ju herr Arvidson just i Visby, under åren 1937— 1948 gjorde sig herr Arvidson från just de här synpunkterna till talesman för Hudiksvall, ty under dessa år var herr Arvidson bosatt i det glada Hudik, och nu, när herr Arvidson bor i Stockholm, är den staden kulturens centrum.
Herr talman! Herr Arvidson påstod att jag gjorde mig skyldig till missförstånd beträffande vissa sidor av adjunktsutbildningen, men är propositionen verkligen inte oklar i fråga om utformningen av adjunktsutbildningen? Departementschefen torde väl avse — man måste uttrycka sig så försiktigt — en treårig ämnesteoretisk studiegång för blivande adjunkter, varvid sådana som önskar tjänstgöra vid gymnasium bör äga kompetens i två skolämnen. Det ena av dessa ämnen torde komma att kräva kompetens, motsvarande två betyg, och det andra sådan, motsvarande tre betyg, med möjlighet att fördjupa studierna i ämnet under ytterligare en termin. Studerande som avser tjänstgöra på grundskolans högstadium bör skaffa sig kompetens i tre skolämnen, varvid kompetensen i ett eller två av dessa också skall gälla tjänstgöring på gymnasialt stadium. Det torde väl förhålla sig på detta sätt — det är alltså en tolkningsfråga. Såvitt jag förstår är det i det närmaste omöjligt att, såsom departementschefen förutsätter, inom en normalstudietid av sex terminer ge de blivande gymnasielärarna samma eller snarast något högre kompetens än den som nu krävs för tjänstgöring på gymnasiet. Från folkpartihåll förordas starkt, vilket också framgår av reservationen, att lärare som avser tjänstgöra på gymnasiet verkligen får möjligheter till ämnesfördjupning, men vi vill framhålla, att dessa studier inte ryms inom den föreslagna treåriga ämnesteoretiska utbildningsramen utan att det verkligen krävs fyra år. Vi har därför föreslagit en skyndsam utredning i denna fråga, varefter regeringen bör framlägga ett nytt förslag, som syftar till gemensam primärexamen för adjunkter men med krav på ytterligare ett års ämnesfördjupning för de lärare som avser tjänstgöra på gymnasium.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Arvidsons anförande i vilket han uttryckte önskemål om att lärarutbildningen i princip enbart bör förläggas till städer som har universitet eller universitetsfilial. Även om jag kan förstå herr Arvidsons resonemang i denna fråga skulle jag vilja framhålla att våra resurser inte nu, och av allt att döma inte på många år, ger oss möjligheter att förverkliga ett sådant önskemål.

Därför beklagar jag denna reservation inte minst på de grunder jag här anfört. Dessutom tror jag att herr Arvidson har något av en övertro på detta att det skall vara nödvändigt att vistas i en viss miljö för att man skall bli en god lärare.

Herr talman! En kurs, herr Arvidson, för varje elev i en klass på trettio, alltså teoretiskt sett trettio kurser, det är en övermänsklig uppgift för en lärare. Elevantalet i klasserna måste sänkas; det är en av de vägar vi har att gå, och det är ett gammalt krav som jag och många andra i denna kammare ofta fört fram. Vill herr Arvidson nu vara med om den saken?